Herr talman! Låt mig först instämma med fröken Ljungberg när hon uttalar sin tillfredsställelse över att tekniken också kan medverka genom att ge hjälpmedel åt de handikappade. Alla känner vi till och har kanske på nära håll i vår dagliga gärning sett vad hjälpmedel betyder för en handikappad. Vi har sett hur specialkonstruerade fordon har gjort det möjligt för en människa att kunna börja ett nytt liv. Det finns mängder av exempel på hur tekniska hjälpmedel kan bryta hennes isolering. Vad som inte är minst viktigt är hur tekniska hjälpmedel många gånger kan återinpassa en människa i förvärvslivet. Mycket har satsats på detta område — det skall vi öppet erkänna— men det finns fortfarande områden, där vi från samhällets sida kan göra en ytterligare insats men där en majoritet av riksdagen skjuter hjälpen obestämt framåt i tiden. Låt mig bara säga några ord om en motion, som jag har väckt tillsammans med några kamrater i denna kammare. Det gäller en detalj, kanske många säger, men det är enligt min uppfattning en rätt väsentlig detalj, nämligen utvidgad hjälp till de hörselskadade. Bidrag lämnas nu till inköp av hörapparater men inte till batterier för drift av dessa apparater. I många fall är just kostna der för batterier, slingor och andra tillbehör mycket betydande för de hörselskadade. Statsutskottet hänvisar till förra årets skrivning med anledning av en liknande motion. Vad säger då utskottet i detta utlåtande från förra året? Jo, utskottet hänvisar till ett uttalande av departementschefen, där denne framhåller att frågan har en avsevärd räckvidd. Departementschefen pekar på att bidrag utgår till inköp av cirka 20 000 hörapparater per år och att ställningstagande angående bidrag till batterier m.m. inte kan ske förrän en utredning och en översyn av bestämmelserna har skett. Men det är just detta som vi motionärer har begärt. Vi har begärt en översyn av bestämmelserna, som gör det möjligt att ge bidrag till drift av hörapparater. I fjolårets skrivning, som åberopas, framhölls också att det då var mindre än ett år sedan tillämpningsföreskrifterna till den nya hjälpmedelskungörelsen utfärdades. I utlåtandet då sade man, att man därför ville få en viss erfarenhet av bidragsgivningen. Det är ett skäl som väl ändå i år är litet svagt att hänvisa till. Jag måste säga att jag är förvånad över att utskottet inte har kunnat enas om den mening som reservanterna har tagit in i sin reservation. Jag är särskilt förvånad över detta med anledning av att utskottets talesman herr Bergman här står upp och säger att vi är ense.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

Herr talman! Under denna punkt finns ett par motioner, där jag har varit medmotionär, vilka båda motioner har avstyrkts av utskottet. I den ena har herr Lindkvist och jag begärt att ultravioletta lampor skulle kunna lämnas som tekniskt hjälpmedel till psoriasispatienten. Den motionen har utskottet avstyrkt på ett litet nonchalant sätt. Vi har sagt att i dag anser inte socialstyrelsen att det är ett tekniskt hjälpmedel. Utskottet avstyrker motionen med att säga att, eftersom det inte är något tekniskt hjälpmedel, kan det inte uppföras på listan som ett sådant hjälpmedel. I andra liknande frågor har riksdagen uttalat en mening, och sedan har hjälpmedlet i fråga hänförts till gruppen tekniska hjälpmedel. Alldeles nyss har vi fått genomfört att insulinsprutor blivit kostnadsfria som tekniska hjälpmedel åt diabetiker. De har tidigare inte ansetts som tekniska hjälpmedel. I lika hög grad måste en sådan här lampa, som är väsentlig för en psoriasissjuk, kunna hänföras till gruppen tekniska hjälpmedel. Jag kommer inte att yrka bifall till min motion, eftersom ingen inom utskottet har bevärdigat den med något verkligt intresse. Men jag kommer på annat sätt att verka i överensstämmelse med motionens syfte. Om det inte blir någon ändring till nästa år återkommer vi. Då räknar vi också med att utskottet skall hjälpa oss genom påtryckningar, så att dessa lampor blir ett sådant tekniskt hjälpmedel som man kan erhålla gratis. Den andra motionen är den som fröken Ljungberg pläderat för. Tyvärr har utskottsmajoriteten tagit ställning bara till ett par av de andra motionerna i detta sammanhang och uttalat att beträffande dessa Kungl. Maj:t bör ta upp dem till en allvarligare prövning. Den motion som jag står bakom har synnerligen många varit med om.

Vi bestämmer mycket här i riksdagen som ser mycket bra ut, men i verkligheten kan en handikappad sitta utan att få vad han behöver samtidigt som han blir utsatt för ett eländigt trassel. Det blir ingenting av det hela. Man kan säga att vi har beslutat om saken, men verkligheten ser annorlunda ut. När det nu finns ett så påtagligt bevis på att systemet inte fungerar, trots att människor drömmer om att få ett verkligt hjälpmedel, irriteras vederbörande mer än om de inte hade en aning om att de kan erbjudas ett hjälpmedel. Vi skulle kunna ge de här motionerna det stöd som ligger i att vi röstar för reservationen. Kungl. Maj:t mister ingenting av sin prestige om Kungl. Maj:t får detta mycket bestämda uttalande från riksdagen. Här är det inte fråga om man är borgerlig eller socialdemokrat. är man engagerad beror det mest på att man haft förmånen, jag skulle nästan vilja säga lyckan, att få delta i detta arbete och se vad som verkligen kan göras med ett beslut. Trots att det här gäller en borgerlig reservation — jag använder orden »trots att> eftersom jag ju själv är socialdemokrat — har de motioner på vilka den bygger intresserade från alla partier, och därför vore det lyckligt om kammaren biföll reservationen och därmed gav socialministern det stöd han kan behöva för att få ytterligare fart på denna fråga. Det skulle vara till gagn för samtliga partier och naturligtvis inte minst för de handikappade själva, som då kunde känna att vi tar deras frågor på allvar. Hittills har det ju varit rätt mycket trassel. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som finns fogad vid punkten 37 i statsutskottets förevarande utlåtande.
Herr talman! Det förhållandet att ingen har bevärdigat fru Erikssons i Stockholm motion med någon reservation sammanhänger med en enkel, saklig värdering. Motionärernas förslag är nämligen inte att statsbidrag skall utgå till ett hjälpmedel för handikappade utan till viss behandlingsapparatur, och som det står i utskottets utlåtande ankommer det på sjukvårdens huvudmän att svara för sådana saker. Det är den bedömningen som har legat till grund för utskottets ställningstagande, och det har väl också varit orsaken till att ingen har knutit någon reservation till fru Erikssons i Stockholm motion. Här är det alltså inte fråga om något ställningstagande till behovet i och för sig utan till anslagets karaktär. Herr Eriksson i Arvika och andra talare har diskuterat huruvida det i den tidigare berörda frågan rått några delade uppfattningar eller inte. På den punkten har jag bara sagt att skillnaderna i uppfattning är små.

Herr talman! Både på forskningens område och när det gäller utvecklingen av tekniska hjälpmedel för handikappade har det gjorts mycket; det har jag kunnat konstatera som ordförande i en handikappförening, där man är mycket glad över den utveckling som skett. Men man finner också att det jämsides med denna utveckling finns en uppsjö på uppslag för att förbättra de handikappades situation. Under punkten 37, angående bidrag till vissa hjälpmedel för handikappade, har utskottsmajoriteten avstyrkt ett antal motioner vilka utmynnar i krav på ökade möjligheter för handikappade att erhålla tekniska hjälpmedel. De handikappades rätt till en så god anpassning som möjligt till samhället med avseende på boendemöjligheter, arbetsmöjligheter etc. torde väl vid det här laget dess bättre vara allmänt erkänt. De handikappades möjligheter att leva under förhållanden motsvarande vad som gäller för dem som har den stora förmånen att vara befriade från handikapp torde vara beroende av tillgången till riktiga tekniska hjälpmedel. Det är samhällets oavvisliga skyldighet att se till att dessa möjligheter finns. Statsutskottet har på denna punkt i sitt utlåtande hänvisat till pågående utredning och har med anledning därav yrkat avslag på motionerna. Med hänsyn till att ett utredningsarbete oftast drar långt ut på tiden föreligger risk för att tillgodoseendet av de handikappades berättigade behov av tekniska hjälpmedel försenas. Jag kan inte underlåta att säga att det skulle vara en skam för vårt land, om vi inte skapade möjligheter för dessa människor att så långt möjligt också i verklig mening vara människor. I reservationen 12 hemställes om att . utskottets utlåtande skall inskjutas att Kungl. Maj:t till riksdagen snarast bör framlägga förslag om sådana ändringar som yrkats i nämnda motioner, vilket också bör ges Kungl. Maj:t till känna. Det skulle vara högst egendomligt om riksdagen inte kunde göra ett sådant uttalande. Jag delar helt fru Erikssons i Stockholm uppfattning att detta inte är någon partipolitisk fråga. Alla partier har ju samma uppfattning om saken. Vi borde kunna göra en gemensam ansträngning och manifestera vår vilja att åstadkomma en snabb utveckling när det gäller tekniska hjälpmedel för de handikappade. Med anledning av ärendets stora vikt och innebörd vädjar jag till kammaren att rösta för reservationen 12 vid punkt 37 i statsutskottets utlåtande

Herr talman! Som huvudmotionär i den fråga som gäller de dyrbara tekniska hjälpmedlen för handikappade vill jag också säga några ord. Alla torde vara överens om principen att de handikappade genom medverkan från det allmänna — och inte minst genom vår medverkan här i riksdagen — så långt som det över huvud taget är möjligt skall få hjälp att leva ett liv som nära överensstämmer med friska människors. Jag tror inte heller att någon hesiterar för de kostnader som blir en direkt följd av att man går efter den principen. Det är här inte i första hand kostnaderna det är fråga om, utan det gäller en omfördelning av ett anslag som finns. Man vill ha en sådan handläggning av ärendena att de människor, åt vilka ordineras sådana här hjälpmedel, skall kunna få dem i rimlig tid och betydligt snabbare än för närvarande. De skall inte behöva vänta på att få av läkare ordinerade hjälpmedel mer än 30 veckor efter ordinationen. För övrigt tar det i allmänhet över ett år från det man först börjat ansöka om ett hjälpmedel tills man slutligen får det. Det är närmast omänskligt att det skall vara så. Det borde från alla synpunkter vara rationellt att den läkare, som ordinerar vederbörande handikappad detta hjälpmedel, har möjlighet att omedelbart lämna ut hjälpmedlet, i första hand för klinisk prövning under en kortare tid. Visar det sig att hjälpmedlet passar för den handikappade, kan läkaren definitivt ordinera det. Sedan kan ju ärendet gå vidare i socialstyrelsen, ty det är framför allt där som ärendet tar mycket lång tid, och man får så småningom ett slutgiltigt beslut. Det viktiga är ju ändå att patienten får sitt hjälpmedel i rimlig tid. Förslaget innebär att ärendena i fråga om utlämnande av hjälpmedel handläggs på samma sätt som nu sker beträffande andra, inte särskilt dyrbara hjälpmedel. I praktiken går för övrigt 98 procent av anslaget till dessa hjälpmedel, och det är bara 2 procent som går till särskilt dyrbara hjälpmedel. Om den nuvarande handläggningen skulle läggas om på det sätt som föreslås i motionen, innebär det givetvis att det måste finnas ett buffertlager av t.ex. eldrivna rullstolar för att läkaren direkt skall kunna lämna ut dem till patienten. Detta innebär i sin tur att en viss del av anslaget måste tas i anspråk för anskaffning av ett sådant buffertlager. I motionen har föreslagits att 10 procent av anslaget skall användas för detta ändamål. En sådan ordning skulle ju också innebära mycket väsentliga fördelar. Den skulle förenkla marknadsföringen och möjliggöra att dessa hjälpmedel tillverkades i serier på ett helt annat sätt än nu är fallet. Detta skulle alltså medföra att hjälpmedlen blev betydligt billigare än för närvarande är fallet. Jag tycker således att det föreligger mycket starka skäl för ett bifall till reservationen. Även om utskottets talesman säger att det inte råder så stor skillnad i detta avseende, innebär ett bifall till reservationen ett klart ställningstagande av riksdagen att departementschefen så snart som möjligt skall föreslå en lösning i motionens syfte. Det starkaste skälet är väl givetvis det rent humanitära. Jag har direkt och indirekt haft kontakt med många handikappade, som fått sådana här elektriskt drivna rullstolar, och därvid fått klart för mig vilken oerhörd lättnad det innebär för dessa människor att få ett sådant här hjälpmedel. Deras självförtroende har ökat, och deras kontaktmöjligheter med samhället och med andra människor har i allra högsta grad underlättats. Det har blivit ett helt nytt liv för dem, och då är det verkligen värt — tycker jag — att riksdagen bidrar till att dessa människor så snart som möjligt kan få dylika hjälpmedel. Jag vill därför, i likhet med vad fru Eriksson i Stockholm nyss gjorde, varmt vädja till kamma rens ledamöter att i det här fallet stödja reservationen, som jag själv yrkar bifall till.

Herr talman! Under punkten 40 i utlåtande nr 5 har statsutskottet behandlat fyrpartimotioner vari hemställts om utarbetande av ändrade bestämmelser om statsbidrag till omsorger om psykiskt utvecklingsstörda. Den nya omsorgslagen, som trädde i kraft 1968, har med de tillämpningsregler som åtföljde den inneburit en mycket hård satsning på detta speciella vårdområde. Vi motionärer har inte kritiserat de intentioner till upprustning av ett vårdområde som 1968 års omsorgslag var ett uttryck för. Givetvis är en förbättring av villkoren för undervisning och vård av psykiskt utvecklingsstörda angelägen, och en sådan utveckling var också påbörjad inom landstingen långt före 1968. Motionerna är snarast ett uttryck för den oro som ansvariga förtroendevalda inom landstingen oavsett partifärg känner för de ekonomiska följderna av riksdagens beslut. Enligt uppgifter från mitt eget läns landsting har dess nettoutgifter för omsorgsstyrelsens verksamhetsområde ökat från 4,7 miljoner kronor år 1965 till nära 14 miljoner kronor år 1969. Utvecklingen torde vara ungefär likartad i alla landstingsområden. Alla ansvariga vet också att kostnaderna kommer att stiga ytterligare. Statsutskottet avstyrker bifall till motionerna med motiveringen att en översyn kommer att göras av reglerna om statsbidrag till särskoleverksamheten. Denna översyn är givetvis av värde, men inte heller med en eventuell förbättring av statsbidragen till särskoleverksamheten löser man kostnadsproblematiken för omsorgsområdet i stort. Särskoledelen av omsorgsverksamheten är inte den mest kostnadskrävande. Det är på vårdsidan kostnaderna ökar mest, och särskilt öppenvårdens kostnader kommer att öka mycket starkt när omsorgslagens intentioner om individuell vård och träning skall till fullo genomföras i praktiken. Vården av psykiskt utvecklingsstörda har ju som målsättning att den utvecklingsstörde så långt individens handikapp tillåter skall beredas möjlighet att leva ett normalt liv. Detta förutsätter ett tidigt omhändertagande med igångsättning av olika inlärningsaktiviteter gällande personlig hygien, dagliga bestyr, talträning, rörelsegymnas tik m.m. Denna träning måste i många fall oavbrutet fortsätta för att inte tidigare uppnådda resultat skall spolieras. Medvetandet om dessa speciella förhållanden var säkerligen orsaken till att utredningen angående omsorger om psykiskt utvecklingshämmade föreslog utökade statsbidrag till omsorgsverksamheten, ett förslag som i denna del inte godtogs av regeringen. Samma insikt i problemen kännetecknade också andra lagutskottets år 1967 av riksdagen godkända utlåtande, vari framhölls att det fanns fog för en översyn av statsbidragsbestämmelserna beträffande personalkostnader inom omsorgsområdet, vilket gavs Kungl. Maj:t till känna genom skrivelse. Av det sagda framgår att jag anser att utskottet tagit alltför lätt på denna för landstingens ekonomi synnerligen betydelsefulla fråga. Jag har inte nu för avsikt, herr talman, att yrka bifall till motionerna I: 205 och II: 232. Mot ett enigt statsutskott torde vi kämpa förgäves, men jag hoppas givetvis att Kungl. Maj:t vid översynen av statsbidragsbestämmelserna beträffande särskolesektorn även skall beakta de starkt stegrade kostnaderna på vårdsidan i omsorgsverksamheten för psykiskt utvecklingsstörda.

Herr talman! Jag tror att vi samtliga i denna kammare är överens om att de handikappades olika intresseorganisationer är av den allra största betydelse. Föreningarna är ju opinionsbildande. De ger information och service åt sina medlemmar. De skapar för de handikappade kontakter med yttervärlden och bidrar på det sättet till att motverka isolering. Till somliga handikappsorganisationer utgår statligt stöd och till andra inte. De senare får klara sig på anslag från kommuner och landsting eller med hjälp av frivilliga insatser. Någon verkligt klar överblick av principerna för det statliga stödet till dessa handikapporganisationer är svårt att få fram. Man kan liksom »ara konstatera, att en del som t.ex. FUB — Riksförbundet för utvecklingsstörda — och MS — Riksföreningen för multipelskleros — inte får statligt stöd medan andra föreningar får. Enligt min mening borde en bättre redovisning lämnas för att möjliggöra en rättvisare bedömning av vilka organisationer, som bör komma i åtnjutande av det statliga stödet. De handikappades riksförbund intar dock enligt min mening en särställning bland intresseorganisationerna genom sin breda verksamhet ibland olika slag av rörelsehindrade. Verksamheten omfattar rekreationshem och regional konsulentverksamhet. Organisationen anger sitt medelsbehov för budgetåret till 1 446 000 kronor, varav departementschefen endast tillstyrker 450 000 kronor. I motion 749 i denna kammare begär vi en uppräkning av anslaget med 200 000 kronor. Vi är alldeles medvetna om att även detta är mycket otillfredsställande, men det är i alla fall en liten höjning som inte tar alltför djupt i budgeten. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 13 vid punkten 41.

Herr talman! Det är naturligtvis så som fru Frenkel säger, att alla i den här kammaren — även de som inte är i plenisalen just nu — har den meningen att den organisation det nu gäller är av allra största betydelse. Ett uttryck för det är också att regeringen för innevarande år föreslog en höjning med 50 000 kronor mot året dessförinnan. För kommande år föreslås en ökning med 100000 kronor, och det är ett sätt att visa uppskattning för en organisations verksamhet. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan, som alltså innebär en uppräkning av anslaget med 100 000 kronor.

Herr talman! I motion II: 749 har vi också begärt en uppräkning med 200 000 kronor av statsanslaget till Hörselfrämjandets riksförbund. Detta hade begärt en anslagsökning på 445 000 kronor — departementschefen föreslår endast en ökning med 65 000 kronor. Vi motionärer anser att Hörselfrämjandet bedriver en så betydande kursverksamhet för vuxna hörselskadade att de väl kan behöva dessa 200 000 kr. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 14 vid punkt 42.

Herr talman! Jag bryter säkert mot någon av de oskrivna lagarna här i huset när jag går upp och talar för en motion som har fått en så välvillig behandling i utskottet. Att jag gör det vid denna sena timme är ingen förmildrande omständighet, men jag hoppas att straffet skall bli lindrigare när jag nu erkänner på en gång. Jag vill understryka min glädje över att motionen har fått en så välvillig behandling. Det finns många underjordsarbetare som hyser stark oro för situationen för arbetare under jord. Man vet nämligen inte särskilt mycket om hur miljöfaktorerna kommer att påverka hälsotillståndet i framtiden.

Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Några av de mera väsentliga områdena för samhällets sociala reformarbete under 1970-talet kommer att vara arbetsmedicin, yrkeshygien, företagshälsovård och = arbetarskydd. Kraven på de anställda stiger, det fordras mer kunskap, större säkerhet och större snabbhet i arbetet, och många blir fysiskt och psykiskt slitna av ett hårt arbete. »Var tionde slås ut» — så löd en tidningsrubrik för en tid sedan. Vi måste få bättre företagshälsovård, bättre arbetarskydd, större anställningstrygghet. Vi inom folkpartiet har i en reservation begärt att anslaget till arbetsmedicinska institutet skall höjas med ytterligare 500 000 kronor för att man skall möjliggöra utbildning av flera företagsläkare och sköterskor och av skyddsteknisk personal samt forskning kring arbetsmiljö. Det finns goda skäl för att bifalla det förslaget. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 15 vid punkten 46.

Herr talman! Vårt lands utrikesrepresentation byggs ut kontinuerligt och anpassas till nya krav. Man tar sikte på att få till stånd en allsidig bevakning av de svenska intressena och att inhämta informationer utifrån på olika områden. Bland uppgifterna för ut landsrepresentationen ingår också att sprida kunskaper om Sverige och svenska förhållanden. Områden som särskilt har intresserat utlänningar och gett goodwill för Sverige är svensk arbetsmarknadspolitik och socialpolitik. Löntagarorganisationernas verksamhet och förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare ingår i den del av den svenska samhällsbilden som lockar fram frågor och informationskrav i olika delar av världen. För utbyte av erfarenheter bl.a. på dessa områden har socialattachétjänsterna kommit till. Sådana finns nu i Washington för att täcka USA och Canada, i London för att täcka Storbritannien och Irland samt i Bryssel framför allt med anknytning till EEC-området. Enligt årets statsverksproposition inrättas dessutom en ny sådan befattning i Bonn. I motionerna I:683 och II:781 har vi några socialdemokrater yrkat på att förslag snarast skall framläggas om inrättande av en socialattachébefattning även i Tokyo med Japan och Sydöstasien som bevakningsområde. Utskottet hänvisar i sitt avslagsyrkande på motionerna till att i årets statsverksproposition föreslås inrättande av en tjänst som ekonomisk attaché i Tokyo, vars innehavare man tänkt sig skall följa utvecklingen också på arbetsmarknaden och inom socialpolitiken i Japan. Detta låter bestickande. Det är klart att det finns ett samband mellan de här bevakningsområdena som man har tänkt sig för denne man. Vi anser emellertid att man kan hävda att det blir svårt för en person, som skall ha sin huvudinriktning på den kommersiella sektorn, att samtidigt förmå täcka det område som en socialattaché främst är inriktad på och skulle bevaka bättre. Det kan för övrigt nämnas att i Bryssel, vid EEC, har man funnit anledning att placera såväl en ekonomisk attaché som en socialattaché. Det är alltså inte något unikt arrange Jag har redan nämnt det intresse man utifrån visar för de svenska löntagarorganisationerna. Som bevis för det vill jag påpeka att under förra året mottog LO inte mindre än ett tiotal japanska studiedelegationer som kom till Sverige för att detaljgranska hur vi löser problemen. En förmedling av de här kunskaperna kan naturligtvis behöva effektiviseras och vi ser arrangemanget med en social attaché som ett led i den utvecklingen. Det kan naturligtvis allra bäst ske just genom att man utnyttjar personer med särskilda kunskaper på det här området. Till socialattachébefattningarna har det också visat sig möjligt att rekrytera kvalificerade företrädare för den svenska fackföreningsrörelsen. Då kan man — och det är en inte så oväsentlig sak detta — tillföra UD personer med en erfarenhetsbakgrund, som är annorlunda än den diplomatfolk i regel har. Vi motionärer tror att detta i sig representerar ett värde. Till sist vill jag säga att det är betydelsefullt att vi i de världsdelar, där vi har u-länderna och deras speciella problem, kan följa utvecklingen på så nära håll som möjligt i fråga om arbetsmarknadsförhållanden och när det gäller att hävda löntagarintressena. Även det talar för att vi snarast möjligt bör få till stånd en utbyggnad av socialattaché organisationen i dessa världsdelar. De minnesgoda i kammaren kanske kan erinra sig att vi har diskuterat särskilt bistånd för att hjälpa fram sådana strävanden som de nämnda i u-länderna. Vi har exempelvis till våra investeringsgarantisystem knutit krav på att man i dessa länder skall garantera en fri fackföreningsrörelse. Alltså finns det anledning att också följa dessa frågor där ute. Jag kan sålunda konstatera att det finns många goda skäl som talar för yrkandet i motionen, att en socialattachébefattning snarast inrättas med Japan och Sydöstasien som bevakningsområde. Utskottet har inte visat motsatsen, och jag tillåter mig våga utgå ifrån att regeringen snarast tar initiativ i denna fråga.

Herr talman! Ännu en gång återkommer jag till vår motion II: 749 och till de handikappades situation i dag. Denna gång är det deras bostadsförhållanden som bör uppmärksammas. Undersökningarna visar att många handikappade ännu bor i för dem mycket svårarbetade lägenheter, som saknar tillräckliga hjälpmedel. Ofta bor de kvar hos sina anförvanter, helt enkelt därför att de inte har råd att bilda ett eget hem. På grund av sitt handikapp vågar de också ofta inte ta steget fullt ut och ingå äktenskap, och som ensamstående kan de inte få bosättningslån. Vissa kommuner som har ekonomiska möjligheter är faktiskt så generösa att de ger en handikappad bidrag till hela bosättningen, medan man i andra kommuner skänker på frivilligt initiativ insamlade begagnade möbler och husgeråd. I dagens läge kan det nog vara ganska förnedrande för handikappade att behöva ta emot sådant. Enligt motionärernas mening bör alltså reglerna i kungörelsen för de statliga bostadslånen ändras, så att lån kan utgå även till ensam handikappad som bildar eget hem. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till reservationen 17 vid punkten 50.

Herr talman! Till bevillningsutskottets betänkande nr 10 har avgivits två reservationer, och jag vill här i första hand något kommentera reservationen 1. Frågan om med viika medel man skall kunna komma till rätta med rådande regionala olikheter vad gäller sysselsättning, inkomster och levnadsstandard har under flera år intagit en framträdande plats i den allmänna debatten. Utvecklingen med fortgående vikande sysselsättning inom framför allt de norra delarna av landet visar inga påtagliga tecken att upphöra. Ingående utredningar har gjorts, och förslag har numera även framlagts om förstärkning och vidareutveckling av regionalpolitiken, vilka förslag även innefattar delvis nya stödformer. Ett medel, som vi reservanter anser angeläget att vidare undersöka, är att regionalt slopa eller sänka den allmänna arbetsgivaravgiften. Utskottsmajoriteten hänvisar nu till att lokaliseringsutredningen inte velat förorda skattepolitiken som medel för att styra företag och sysselsättning till vissa speciella landsdelar och till att en regional skat tepolitik är svår att tekniskt genomföra. Vidare skriver utskottet att en sådan skattepolitik enligt utredningen är >omotiverad med hänsyn till de möjligheter företagen enligt gällande bestämmelser har att skriva ned varulager och anläggningstillgångar och att avsätta medel till investeringsfonder>. Jag vill inte bestrida att det kan finnas visst fog för ett dylikt resonemang, men den åtgärd vi reservanter talar för är av delvis annan art än de skattefrågor som utskottsmajoriteten åberopar. Arbetsgivaravgiften är till sin natur en löneskatt och beräknas sålunda på löneutgiftens storlek samt utgår även om rörelsen visar underskott. Ett nedbringande av arbetsgivaravgiften skulle därför på annat sätt än egentliga beskattningsåtgärder påverka lönsamheten i företaget och bidra till en utjämning av olikheterna i kostnadsbelastningen mellan olika regioner. En viss jämförelse kan här göras med det nu framlagda förslaget om stöd i form av reducerade fraktkostnader. Några praktiska svårigheter att genomföra reservanternas förslag torde inte föreligga, då underlaget för arbetsgivaravgiften är summan av utbetalda löner, vilket gör att åtgärden är lätt att avgränsa geografiskt. Den kan bli ett medel som bidrar till ökad sysselsättning i områden som är i behov härav. Trots att vårt förslag som sagt inte är svårt att praktiskt genomföra har vi emellertid inte ställt något direkt yrkande om lagstiftning, utan vi har för att få frågan allsidigt belyst begärt att ifrågavarande motioner överlämnas till 1968 års lokaliseringsutredning för beaktande. Herr talman! Reservationen 2 kommer här att behandlas av andra talare, men jag vill ändå redan nu yrka bifall till båda reservationerna.

Herr talman! Vid förevarande betänkande är fogade två reservationer, bak om vilka står de tre oppositionspartierna. Den första behandlar frågan om ett regionalt avskaffande av arbetsgivaravgiften. Detta ärende hör väl närmast hemma i den lokaliseringsdebatt som vi lär få i denna kammare när propositionen i detta ämne skall behandlas. Bevillningsutskottet har emellertid brutit ut denna fråga och behandlat den med förtur, och jag skall därför inte gå in på spörsmålet om lokaliseringen i hela dess vidd utan skall begränsa mig till enbart det område som behandlas i föreliggande betänkande. Utskottsmajoriteten hänvisar till tekniska svårigheter och dessutom till att det finns andra vägar för konsolidering av företag än ett avskaffande av arbetsgivaravgiften. Situationen är emellertid sådan att det föreligger en obalans i sysselsättningsavseende, och det krävs olika åtgärder för att komma till rätta med detta förhållande. Arbetsgivaravgiften är ju en kostnad som har en ganska stor betydelse för företagen, och det skulle givetvis vara en betydande lättnad om denna avgift kunde avskaffas inom de områden där andra lokaliseringsåtgärder sätts in i stimulerande syfte. Vi vet alla hur det är med lönsamheten i nystartade företag. Det tar sina år att få upp den, och vi har dessutom ett konkurrensläge som kan vara ganska besvärande även för redan etablerade företag. Borttagandet av arbetsgivaravgiften skulle innebära en klar stimulans och skulle med säkerhet locka företag att etablera sig inom områden där de skulle slippa denna kostnad. Nu hänvisar utskottsmajoriteten till att företagen har stora möjligheter att konsolidera sig på annat sätt, men det gäller ju företagsamheten över huvud taget, oavsett var den finns i landet. Det gäller således inga speciella regler inom det stödområde som vi brukar tala om. Vill man prioritera vissa områden, måste man naturligtvis ge dem en särskild förmån, och det går ju knap past att hänvisa till de allmänna villkoren för företagen vad beträffar avskrivningar, avsättning till fonder o. s. v. Vi anser därför att 1968 års lokaliseringsutredning bör ta upp den här frågan och undersöka huruvida den av motionärerna anvisade åtgärden bör ingå i ett kommande förslag för att stimulera företagsamhet i det norra stödområdet. Vi reservanter anser att stimulansåtgärder fordras inte bara på ett håll utan på flera. Den här detaljen skulle säkert främja en etablering i området. Den andra reservationen till betänkandet gäller arbetsgivaravgiften för ideella organisationer. Vi reservanter har ansett att avgiften borde slopas för dessa organisationers del. Här gäller det rent ideell verksamhet utan vinstintresse, och finansieringen sker enbart med frivilliga — gåvor. Utskottsmajoriteten hänvisar till svårigheterna att finna normer som skulle tillgodose rättvisekravet. En sådan ståndpunkt kan vi givetvis inte godta, ty den verkar alltför konstlad. Finns viljan, finns naturligtvis också möjligheter att tillskapa bestämmelser som slår på ett rättvist sätt. Det är obestridligt att denna enprocentiga löneskatt drabbar orättvist. Vi accepterar den då det gäller merkantil verksamhet o. d., men rent ideell verksamhet, som är byggd på frivilliga gåvor, tycker vi att det måste vara galet att skattebelägga. Om viljan funnes, skulle det — som sagt — gå att rätta till förhållandena. Men saknas viljan, och anser man att vårt förslag inte medför någon rättvisa, skall man i likhet med utskottsmajoriteten avstyrka motionerna. Denna fråga har varit uppe tidigare i kammaren. Vi vidhåller vår ståndpunkt att det är fråga om en orättvisa som borde rättas till. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de två reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet.

Herr talman! I motionerna I: 158 och 11:177 yrkas att avgiften skall slopas för vissa ideella stiftelser, i motionerna 1:56 och II:66 yrkas på ett slopande eller en sänkning av avgiften inom vissa regioner och i motionerna I:153 och II: 924 yrkas att lokaliseringsutredningen skyndsamt behandlar frågan om en regional sänkning av avgiften. Jag skall bara lämna en kort motivering för utskottets ställningstagande. Låt mig då börja med det första yrkandet. Redan förra året hade vi att behandla samma yrkande. Utskottet erinrade då om att syftet med arbetsgivaravgiften var att kompensera staten för det skattebortfall som mervärdeskatten medförde genom att näringslivets investeringar befriades från momsen. Alla arbetsgivare som har personal anställd och utger löner eller naturaförmåner är utan undantag skyldiga att erlägga denna avgift. Detta gäller även stat och kommun. Avgiften är alltså generell. Om ett skatteobjekt var helt eller delvis frikallat från att erlägga en statlig inkomstskatt, kunde detta enligt utskottets mening inte motivera befrielse från att erlägga arbetsgivaravgiften. Den har, som jag sade, ett speciellt syfte och är generell. även om man kunde anföra skäl för ett slopande av avgiften för dessa ideella organisationer eller stiftelser, vore det svårt att finna en norm för ett undantag som tillgodosåg rättvisekravet utan att äventyra syftet med avgiften. Ett undantag skulle också försvåra tillämpningen av förordningen. Denna ståndpunkt vidhåller utskottet och avstyrker motionerna. Vad beträffar kravet på ett slopande av avgiften helt eller delvis inom vissa regioner bör man uppmärksamma lokaliseringsutredningens inställning till denna fråga. Utredningen ansåg att en »regional» skattepolitik är tekniskt svårgenomförbar men även omotiverad med hänsyn till de möjligheter som företagen enligt gällande bestämmelser har att skriva ned varulager och anläggningstillgångar och att avsätta medel till investeringsfonder. Utredningen har heller inte ansett sig kunna förorda några bestämmelser om skattefavörer i samband med nyetablering. Möjligheterna till avsättning till och användning av investeringsfonderna tillgodoser de syften sådana regler kan främja, menade utredningen. Vad herr Larsson i Umeå och andra än har framhållit i denna fråga är väl dessa synpunkter obestridliga. Utskottet har tidigare intagit den ståndpunkten att man inte genom särskilda skatteförmåner bör gynna företag som är etablerade på viss ort. De bör gynnas på annan väg, menar vi. Nu har vi på riksdagens bord fått pro-, positionen 84 om transportstöd till näringslivet i Norrland och propositionen 75 om ett regionalpolitiskt program för hela landet som innebär en väsentlig förstärkning av de regionala medlen.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

Herr talman! Herr Brandt sade att det inkomstbortfall som staten får genom att företagen kan lyfta av momsen skall ersättas av arbetsgivaravgiften. Det är riktigt. Men jag har svårt att förstå att de ideella föreningarna skall tvingas att betala arbetsgivaravgiften, eftersom de inte kan lyfta av någon moms då de inte är redovisningsskyldiga. Jag vore tacksam om herr Brandt ville förklara den saken. Herr Brandt åberopar lokaliseringsutredningens betänkande. Utredningen är emellertid inte enig på denna punkt; det finns reservanter som har ansett att även andra medel för lokaliseringspolitiken bör tillgripas. Det är obestridligt att om ett företag får en förmån då det etablerar sig i ett område där det råder sysselsättningssvårigheter, innebär detta en stimulans för företaget i fråga.

Herr talman! Det är riktigt att de ideella stiftelserna inte har möjlighet att avlyfta arbetsgivaravgifterna. Men jag förklarade ju klart och tydligt vad utskottet sade förra året, vilket alltjämt gäller, nämligen att detta är en generell avgift som man inte utan konsekvenser ur rättvisesynpunkt och med hänsyn till tillämpningssvårigheterna kan slopa för en speciell grupp. Det är vår motivering, och den fasthåller vi. Beträffande <skattehjälp till företagens etablering nämnde jag att det är utskottets mening att denna bör främjas på annat sätt. Personligen har jag den uppfattningen att man så långt som möjligt skall undvika skatteförmåner i det avseendet. Jag tror inte att det i det långa loppet gagnar näringslivet att man inte får samma grund för etableringen som under vanliga förhållanden. Utskottet vidhåller nu liksom tidigare principen att hjälpen bör ges på annat sätt. Vi har nu två stora propositioner som verkligen ger ett handtag för att åstadkomma en regional fördelning av näringslivet. Den hjälpen blir effektivare och bygger på en stabilare grund än skattefavörer, som är okontrollerbara. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Den arbetsgivaravgift som uttas av ideella och kristna organisationer är enligt mitt sätt att se en orimlig pålaga. Man straffbeskattar organisationer, som bedriver sin verksamhet med frivilligt insamlade redan beskattade penningmedel. Alla i denna kammare borde reagera mot detta förfaringssätt. I år liksom i fjol har man från borgerligt håll motionerat om befrielse för dessa organisationer från erläggandet av denna arbetsgivaravgift. Socialdemokraterna i bevillningsutskottet, som är i majoritet, går även i år emot motionsyrkandet. Som huvudskäl för sin negativa inställning anför socialdemokraterna, liksom herr Brandt gjorde nyss, att arbetsgivaravgiften är generell. Det är dock att märka, herr talman, att finansministern själv har brutit mot det generella avgiftsuttaget. Undantag har, såsom utskottet också framhåller, gjorts för rederinäringen. 1968 motiverade finansministern sitt förslag om en reducerad avgift för redarna med att dessa arbetar under mycket pressade ekonomiska villkor och att det därför var nödvändigt med en reducering av arbetsgivaravgiften. Men när det gäller ideella och kristna organisationer hävdar man att det inte skall göras någon ändring, eftersom avgiften är generell. Det går inte ihop. Kan man göra avsteg från reglerna för redarna kan man säkert göra det för pastorer, missionärer och andra ulandsarbetare. Utskottet understryker också, vilket herr Brandt var inne på, att staten och kommunen betalar avgift. Men det är väl en helt annan sak! Stat och kommun bedriver inte sin verksamhet med frivilliga gåvor. När man gör upp en budget och ser hur mycket pengar man behöver för att den skall balansera gör man en uttaxering hos medborgarna. Det är inte fråga om något frivilligt givande, det är en nödvändighet men det ligger på ett helt annat plan. I och med omläggningen till mervärdeskatt har den olyckliga situationen uppstått att medan skatten på näringslivets investeringar tagits bort, vilket var nödvändigt, har de kristna och ideella organisationerna fått en väsentlig ökning av sin skattebörda. Det var väl ändå inte meningen med denna reform. Men när regeringen och socialdemokraterna gör ett fel så vill man aldrig erkänna det utan framhärdar i sina ståndpunkter. Arbetsgivaravgiften gäller i runt tal 1 miljon kronor för frikyrkosamfunden. Det är inte mycket pengar för finansministern, som tänker och resonerar mest i miljarder, men för alla dem som är engagerade i bl.a. ideella och kristna verksamheter är det mycket pengar. Jag tror, herr talman, att man bör fråga sig var det är för slags människor som trots redan hårt ansträngd ekonomi skall inleverera denna miljon till staten. Är det s.k. kapitalister, förmögna människor? Nej, det är till allra största delen människor som kan hänföras till gruppen låginkomsttagare. Det är sparsamma, skötsamma människor som sällan eller aldrig ligger samhället till last. Dessa, som av redan beskattade inkomster offrar sina besparingar, skall alltså straffbeskattas. Var och varannan dag hör man i den politiska debatten ordet jämlikhet. Socialdemokraterna kommer också att ha det ordet med i årets valrörelse. Men samtidigt som man flaggar med detta värdeladdade ord tvingar man på den låginkomstgrupp, som finns inom de kristna organisationerna, en arbetsgivaravgift utan tidigare motsvarighet. Jag vet inte om man vill att dessa organisationer skall minska sin verksamhet eller om man tycker att frågan är bagatellartad. Men låt mig understryka att frågan gäller hundratusentals människor utanför detta hus, vilka anser att de borde få en mera gynnsam behandling från statens sida. Av erfarenhet vet jag hur motparten brukar agumentera när denna och liknande frågor är uppe till behandling: man hävdar med en viss indignation att de ideella och kristna organisationerna inte skall ha några förmåner framför andra medborgargrupper.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

Herr talman! Jag vill fråga herr Fridolfsson i Stockholm om han inte tror, att för den händelse bevillningsutskottet skulle tillstyrka detta förslag andra organisationer med samma styrka eller — från deras egen synpunkt med ännu större styrka — skulle framföra krav på slopande av denna arbetsgivaravgift. Bevillningsutskottet kan aldrig komma ifrån detta problem. är denna avgift generell, så är den också rättvis; den drabbar alla lika. Men så snart man gör undantag, uppstår detta problem. Det gäller här inte en avgift för personer, som bedriver ideell verksamhet inom en organisation, utan det gäller den rörelse som de ideella stiftelserna och organisationerna bedriver och där vid betalar ut löner. Då tillämpas samma principer som för alla andra. Till sist vill jag gärna understryka — jag har sagt det tidigare, och det gäller även här — att om de ideella organisationerna inte klarar sig utan behöver hjälp, så bör man ge den hjälpen anslagsvägen och inte genom att göra avkall på skatteprinciperna. Vi som sitter i bevillningsutskottet måste hålla hårt på att dessa principer följs. Går man den andra vägen kan man se till att hjälpen kommer de organisationer till del som verkligen behöver den. Man har då en helt annan kontroll än om man ger hjälpen via skattesystemet. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Herr Brandt hänvisade till att andra organisationer måhända skulle kunna tänkas begära samma befrielse. Låt mig ställa frågan: Kan herr Brandt ge kammaren någon uppgift om vilka organisationer som är lika väsentliga ur samhällets synpunkt som ideella, humanitära och kristna organisationer? Den andra fråga jag vill ställa till herr Brandt är: Har de aktuella organisationerna fått det bättre eller sämre efter skatteomläggningen eller råder det status quo? Jag hävdar med bestämdhet att de har fått det sämre, och det är det som ör felet med skatteomläggningen.

Herr talman! Det är med anledning av motionen nr 177 i denna kammare, som följs upp av reservation 2, som jag vill säga några ord. I motionen föreslås att vissa ideella organisationer skall befrias från arbetsgivaravgift. När man läser utskottsbetänkandet och när man lyssnar till herr Brandt kan man få den uppfattningen, att detta i första hand är en skatteteknisk fråga. Utskottet säger att avgiften är av gene rell natur och att det därför skulle vara svårt att göra undantag. Man glömmer emellertid en sak i detta sammanhang, nämligen motiveringen till att arbetsgivaravgiften infördes. Har man den klar för sig, förstår man hur orimligt det är att avgiften skall drabba ideella organisationer som inte har någon kommersiell verksamhet. Man måste ha klart för sig att arbetsgivaravgiften är att betrakta som en löneskatt. Att så är förhållandet har ju också herr Brandt klart och tydligt deklarerat. Som här har sagts drabbas kyrkliga samfund och andra ideella organisationer hårt av denna skatt. Detta blir alltså i första hand en principfråga och inte en skatteteknisk fråga. Skall gåvor till ideella organisationer och fromma stiftelser beskattas? Enligt min och reservanternas mening skall någon beskattning inte förekomma i dessa fall.

I anledning härav skyndade man upp till finansministern — man hade väl lyssnat till rörelsens röst — och klargjorde för honom att det inte var riktigt att lägga skatt på gåvor till ideella organisationer och fromma stiftelser. Finansministern gick också ifrån kapitalskatteberedningens förslag i det stycket, och det var bra. Därmed är det alltså klart utsagt att principen att gåvor till ideella organisationer och kristna samfund skall beskattas inte är riktig. Då har man också anledning att efterlysa konsekvensen. Det är här egentligen fråga om samma sak, det är bara skillnad i utformningen. Denna löneskatt, som ideella organisationer får betala, får betalas av mottagaren av gåvorna. I kapitalskatteberedningens för slag var det meningen att givaren skulle betala skatten. Det är en teknisk skillnad, men i princip samma sak. Man har alltså som sagt anledning att fordra en viss konsekvens. För dem som förut hållit på att gåvor till ideella organisationer skall beskattas — för dem finns det anledning att tänka om och i dag stödja reservationen. Det är också lämpligt att i dag göra det från en annan synpunkt. Redan nu är arbetsgivaravgiften betungande för samfund och ideella organisationer. Men som inkomstpost i statskassan betyder den ju platt ingenting. Men ser man framåt vet man att lönerna kommer att stiga, och troligen kommer också arbetsgivaravgiften att stiga. Det finns ingenting som säger att den icke kommer att höjas någon gång. Organisationerna kommer att pressas ändå hårdare, och om man inte lyckas öka insamlingarna i takt med avgiftsstegringen får man begränsa sin verksamhet. Staten får naturligtvis in högre belopp, och då blir det också svårare att avhända sig inkomstkällan. Ur den synpunkten är det lättare att bryta den onda cirkeln nu, innan den gått för länge i sina varv. Men, herr talman, det är i första hand därför att arbetsgivaravgiften för kristna samfund och humanitära organisationer är principiellt felaktig och oacceptabel som jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Det är herr Brandts mycket bestämda avståndstagande från användande av generellt verkande medel för att öka sysselsättningen i dets.k. stödområdet som gör att jag tar till orda. Det måste finnas många ledamöter, inte bara borgerliga, som anser det vara en olämplig form av beskattning att ta ut arbetsgivaravgift i ett område med stor arbetslöshet. Det bör därför vara möjligt att ta bort en sådan beskattning just i dessa bygder. Det måste vara angeläget att se till att vi i de områden där vi vill öka sysselsättningen får ett mera näringsvänligt och företagsvänligt klimat, som ger både statliga och enskilda företag större möjligheter att driva en lönsam verksamhet.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
Herr talman! Det är inte svårt att hålla med dem som säger att arbetsgivaravgiften delvis drabbar fel kategorier. Det var ju inte meningen att den skulle drabba ideella och kristna organisationer utan de kommersiella företagen. Jag har väl lekt med tanken att komma till rätta med det genom att införa undantag. Första gången bevillningsutskottet behandlade motioner i detta ärende var man dock enig om att det var besvärligt att göra undantag, men sedan har det blivit mera politiskt sprängstoff och då har det kanske blivit lättare att dela upp sig. Herr Rimås jämförde med kapitalbeskattningen. Var och en kan förstå att det är lättare att skära av ett sådant område där det gäller ett mera begränsat fält. Om det är svårt att dra en bestämd gräns i fråga om arbetsgivaravgift kring de organisationer som skall undantas, får man gå den andra vägen och i stället lämna ett bidrag. Det kan sägas att detta är att ge med den ena handen och ta med den andra, men ibland är det lättare att komma fram på en sådan väg. De flesta organisationer i detta land får statsbidrag. När de söker statsbidrag räknar de med arbetsgivaravgiften som en utgift, och jag förmodar att hänsyn tas till den när bidragen bestäms. Vi har några stycken socialdemokrater vid årets riksdag väckt en motion om att det skall lämnas ett provisoriskt stöd till de fria kristna samfunden i vårt land. När vi föreslår att stödet skall vara provisoriskt syftar vi på att hela detta problemkomplex är föremål för undersökning i statoch kyrkoberedningen som väl så småningom kommer att föreslå en likvärdig behandling av de olika samfunden i vårt land. Jag är övertygad om att det måste innebära att man lämnar statsbidrag till de fria kristna samfunden. Ingen i denna kammare kan väl finna det rimligt att enbart ett samfund skall åtnjuta ekonomiskt stöd från samhället och därtill ett ganska stort sådant. Jag upprepar vad jag sade för bara någon vecka sedan, att genom den nuvarande skatteutjämningen i landet har svenska kyrkan, nästan utan att vi vetat om det, fått ett statsbidrag på 75 miljoner kronor under år 1969, och det lär väl öka till nästa år. Detta kan inte vara rimligt i längden med olika behandling av samfunden och därför måste man söka sig fram till en likvärdig behandling av samfunden och av samfunden som helhet kontra de ideella organisationerna. Jag har alltså tillsammans med några riksdagskamrater väckt en motion i denna fråga bl.a. mot bakgrunden av arbetsgivaravgiften men också med andra motiveringar, och jag hoppas att den skall behandlas välvilligt av allmänna beredningsutskottet och riksdagen, så att vi till nästa år skall kunna rätta till de föreliggande bristerna och då också komma till rätta med problemet om arbetsgivaravgiften.

Herr talman! Det är självklart att en sådan arbetsgivaravgift som går till ATP och andra sociala förmåner skall betalas av kristna och ideella organisationer, på den punkten har det aldrig varit någon tvekan. Men man måste ha klart för sig att den arbetsgivaravgift, som det nu är fråga om, infördes som kompensation för att näringslivet fick skattelättnader på byggnader och maskiner o.s.v. vid omläggningen från oms till moms, och då finns det väl ingen rimlig anledning till att ideella organisationer skall betala den kompensationen. Vad hart.ex. Svenska missionsförbundet för maskiner som kommer in i detta sammanhang? Det sägs nu att det är bättre att gå den andra vägen; herr Brandt sade klart och tydligt att man skulle betala denna avgift och om man sedan kom i svårigheter, så skulle man begära anslag, så att staten får kontroll. Ja, det är just det att staten vill ha kontroll över den frioch lågkyrkliga verksamheten och de ideella organisationernas verksamhet som vi vänder oss emot. Det är en socialistisk tanke, och jag förstår att den som är socialdemokrat finner tillfredsställelse i att kunna utöva kontroll på alla områden. Men att bli kontrollerade och bli understödstagare känner inte rörelsefolket någon längtan efter. Vi vill i stället fortsätta att arbeta i största möjliga frihet, och det är till fördel för nationen om vi kan bevara den situationen.

Herr talman! Jag ställde en fråga till herr Brandt om de ideella organisationerna hade fått det bättre eller sämre efter skatteomläggningen eller om det rådde status quo. Jag fick inte något svar av herr Brandt men ett indirekt svar av herr Svensson i Kungälv. Han sade att det inte varit meningen att det skulle bli på det här sättet men att det inte var något att göra åt. Han menade att man får försöka rätta till det hela genom att ge statsbidrag. Man skall alltså ta på sig sin vita skjorta, avlägga ett besök i kanslihuset och ansöka om hjälp. Jag kanske kan få fråga: Vad har staten för möjlighet att bättre än enskilda människor bedöma angelägenhetsgraden av en verksamhet? Man är utlämnad till ett statsråds godtycke, ett statsråd, som kanske inte alls är intresserad av verksamhetsformen i fråga. När herr Svensson i Kungälv skriver ut checker på att det skall lämnas bidrag, tror jag att det blir ganska svårt att få dem inlösta. Jag tror att man skall låta dessa organisationer få behålla sin frihet och inte slussa in dem i någon statlig bidragskvarn.

Herr talman! Jag kan hålla med herr Rimås om att det är en ideologisk skillnad mellan borgerlighet och socialdemokrati och mellan herr Rimås och mig i fråga om dessa saker. Jag skulle tro att det parti som herr Rimås tillhör har »världsrekord>» i fråga om att begära avdrag och undantag i olika hänseenden. Man vill försöka stimulera genom skattelättnader. Vi för ju nu också en debatt om skattelättnader åt näringslivet i Norrland. Det innebär även ett försök att stimulera genom skatteinstrumentet. Vi socialdemokrater menar i allmänhet, att det är en sämre väg. Jag tycker dock att man skall akta sig för att i den fråga som herr Rimås och jag talar om här, bli alltför ideologisk. Jag vill vädja till herr Rimås att inte i förväg eliminera möjligheterna att lösa detta problem genom statsbidrag. Jag står inte här — det förstår säkert herr Rimås — och skriver ut några växlar; det är inte heller han som säger något så dumt. Men jag har anvisat en väg som jag tror att man kan komma fram på, och jag tror, att den vägen måste prövas, eftersom det är svårt att komma fram på undantagslinjen. Så talar herr Rimås om kontroll, men ibland är nog samhället lättare att ha att göra med som kontrollmyndighet än många privata institutioner och enskilda människor. I detta fall tror jag det är möjligt att lösa frågan ungefär som när det gällde de politiska partierna. Man borde kunna visa dessa organisationer så pass stort förtroende. I stort sett gör man ju detta beträffande svenska kyrkan, och därför borde man också kunna göra det i fråga om de fria samfunden. Jag vill vädja till herr Rimås att inte från början avskriva möjligheten att gå fram bidragsvägen.

Herr talman! Jag inbillade mig att debatten inte skulle bli så lång, eftersom vi diskuterat precis samma sak förra året och inga nya omständigheter tillkommit. Herr Fridolfsson i Stockholm vill emellertid få svar på sina frågor. Jag vet inte men tror att han frågade om de ideella organisationerna fått det bättre genom skatterna, men i så fall förstår jag uppriktigt sagt inte frågan och kan därför inte svara på den. Herr Rimås sade att de ideella stiftelserna inte vill bli understödstagare. Det sade han sedan tidigare talare så salvelsefullt berättat om hur man lever på insamlade medel och att det är så fantastiskt besvärligt för de här organisationerna. Är det inte understöd, då? Men jag har sagt att det är inte detta det gäller, utan arbetsgivaravgiften är en avgift som drabbar dem — vem det än är — som driver en rörelse här i landet, som har anställda och som betalar löner. De skall, generellt, betala den här avgiften. Är det så svårt att fatta det? Så sade herr Rimås att socialdemokraterna vill kontrollera. Vad är det egentligen för resonemang i det här sammanhanget? Tror verkligen herr Rimås, som har varit med här i riksdagen så många år, att när vi inför en arbetsgivaravgift, som drabbar även andra än storföretagarna, så gör vi det för att kontrollera näringslivet? Det är ju så barnsligt, så det är genant att besvara en sådan fråga. Arbetsgivaravgiften har inte ett endaste dyft med, kontroll att göra. Det har aldrig varit och kommer heller inte att vara meningen med den. Syftar man till det då kan man tillgripa helt andra åtgärder och inte en sådan sak som en arbetsgivaravgift. Missionsförbundet har inte en enda maskin, sade herr Rimås vidare. Jag vet inte hur det är med den saken, men har Missionsförbundet ingen rörelse, så påförs det ju heller ingen arbetsgivaravgift. De som har maskiner eller driver någon rörelse — alldeles oavsett om det är Missionsförbundet eller någon annan — och utbetalar löner får erlägga den här avgiften. Nu kommer jag till den andra av de frågor som herr Fridolfsson ställde. Han sade: Kan herr Brandt tala om vilka andra som skulle begära slopande av arbetsgivaravgiften, om de ideella stiftelserna nu finge den här befrielsen? Ja, säkerligen skulle jag ganska lätt kunna göra det, men jag behöver inte ge dem några tips. Jag är alldeles övertygad om — och jag tror att varenda en i bevillningsutskottet, även de borgerliga ledamöterna, är på det klara med detta — att slopar vi arbetsgivaravgiften för denna kategori, får vi nästa år motioner från andra som anser sig vara ännu mera berättigade att få denna avgift slopad. Så ligger det ju till, och det var så vi resonerade. Därmed skulle skattemyndigheterna få svårigheter att kontrollera och undersöka vilken organisation och vilken verksamhet det var fråga om. De måste också komma fram till en gränsdragning mellan vilka som nu skulle få favören att bli befriade från arbetsgivaravgift och vilka som inte skulle bli befriade. Herr Fridolfsson, som hade de mest befängda idéer om socialdemokrater över huvud taget men framför allt om regeringens ledamöter, påstod att stats råden inte begriper detta. De skulle bedöma föreningarnas anslag och dylikt, vilket skulle innebära en styrning och en kontroll från regeringen. Det är ju samma horribla resonemang som herr Rimås för. Om det funnes tid och jag ville ta upp en diskussion om detta, skulle jag ta exempel från den fria kristliga rörelsen, där det verkligen är fråga om en hård styrning från en oftast liten klick och har varit så från tidig historisk tid. Men jag skall inte göra det, herr talman.

Herr talman! Detta är en rätt märklig debatt. Herr Svensson i Kungälv vill bevisligen inte diskutera med mig. Herr Brandt vill bevisligen diskutera med mig men har inte några svar att ge. Det intressanta, herr talman, är dock för det första att man jämför de kristna organisationerna med politiska partier, en fullkomligt felaktig jämförelse. Det andra är att ideella och kristna rörelser skall stöttas upp statsbidragsvägen; socialdemokratiska statsråd och andra i kanslihuset skall bedöma vilka som skall erhålla statsbidrag eller inte. Det tredje är den påstådda svårigheten att göra en gränsdragning mellan dem som skall ha bidrag och dem som inte skall ha bidrag. Men gränsdragningen där är ju mycket enkel: den som bedriver sin verksamhet med frivilligt insamlade och beskattade medel skall icke straffbeskattas.

Herr talman! Det verkar som om herr Brandt inte har någon som helst kontakt med Folkrörelsesverige. Han citerade mig och sade helt förbluffande att Missionsförbundet har ju ingen maskin och då får man där ingen arbetsgivaravgift. Jag hoppas att jag hörde rätt. Nej, herr Brandt, enligt den grundprincip vi utgått från skall man inte ha någon sådan avgift i Missionsförbundet, men lika fullt får man erlägga arbetsgivaravgift på lönerna till pastorer och ungdomssekreterare och i den diakonala verksamheten, alltså till verksamheter som bedrives med pengar insamlade på frivillig väg. Det är där vi har den principiella skillnaden! Herr Brandt kan inte fatta varför vi inte förstår honom, men nu börjar jag tycka att det är lika underligt att inte han förstår oss. Det torde inte tjäna någonting till att diskutera dessa frågor mera. Jag kunde bara inte låta bli att säga något om herr Brandts förbluffande påstående att när man inte har någon maskin, så får man ingen avgift. Då har herr Brandt inte alls fattat hur en ideell organisation verkar och arbetar.
Herr talman! Herr Fridolfsson i Stockholm undrar varför jag inte vill diskutera med honom. På denna fråga kan jag bara svara, att han är oemottaglig för argument. Varför skall man då diskutera?

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv tar mycket lätt på denna fråga. Han tror att den bara intresserar och engagerar herr Fridolfsson i Stockholm. Den följs dock med stort intresse av hundratusentals ideella och kristna människor, människor som arbetar och beskattas enligt de skatteregler som gäller i vårt land. Dessa fordrar att få bedriva sin verksamhet utan att staten skall straffbeskatta de gåvor man ger till ideell verksamhet. Herr Svensson i Kungälv bör tänka sig för innan han påstår att jag för ett dumt resonemang i denna fråga. Om inte jag kunnat framföra mina argument så att herr Svensson förstår allvaret i dem, finns det ändå människor utanför detta hus som jag tror uppfattar dem på ett annat sätt. Var så säker, herr Svensson, att det förhåller sig så.
Herr talman! Jag hade i debattens början ett skrivet anförande som jag anmält mig för att framföra, men sedan jag hade lyssnat till herrar Enarsson, Larsson i Umeå, Fridolfsson i Stockholm och Rimås strök jag mig. Anledningen till att jag nu vill säga några ord är vad herr Svensson i Kungälv anförde. Jag värderar honom mycket högt och har tyckt om att samarbeta med honom i den kristna gruppen, men jag vill ta ett exempel för att belysa vilken tilltro jag har till hans tal om bidrag. För snart två år sedan väcktes i denna kammare en trepartimotion av herrar Wiklund i Stockholm, Larsson i Norderön och undertecknad. Vi frågade om Broderskapsrörelsen ville vara med. Det gällde hjälp åt sjömanskyrkan i Hamburg därför att sjömansmissionén fyllde hundra år. I Norge hade man fått miljoner till jubileet och på motsvarande område i Danmark ett par hundra tusen. Herr Svensson i Kungälv avböjde ett erbjudande om att vara med på motionen. Sedan väcktes motionen och behandlades av riksdagen. Den blev avslagen. Därvid talade herr Svensson eller någon av hans kolleger — jag kan inte säkert säga vem det var — i denna fråga. Det finns antecknat i protokollet att en av medlemmarna i Broderskapsrörelsen sade: Det finns möjligheter att gå en annan väg; vi tror oss. veta att regeringen är förstående. Någonstans i mina papper har jag en fotostatkopia av det svar som den berörda organisationen, nämligen Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, fick i oktober i fjol, undertecknat av nuvarande statsministern, som då var ecklesiastikminister. Svaret bestod av en rad och innebar ett blankt avslag. Det gällde ett bidrag till en rörelse som bedrivit verksamhet i svenska sjömanskyrkor långt innan svenska kyrkan eller staten hade givit något stöd. Jag har således mycket liten tilltro till bidragsvägen. Låt mig säga några ord till herr Svensson, som för andra gången här i kammaren — såvitt jag vet — har talat om de 75 miljoner kronor som kommer kyrkan till del i form av skatteutjämningsbidrag. Detta må i så fall gälla kyrkoförsamlingarna ute i landet, som har egendom, skogar och annat. Dessa pengar går väl inte direkt till missionsverksamhet! Givetvis är det ett värdefullt bidrag, men det är alldeles onödigt att blanda in det i detta sammanhang. När jag har ordet vill jag passa på att säga till herr Brandt att han, med förlov sagt, talar enkelt när han säger att det är svårt att hitta en norm. Det borde inte vara någon svårighet att finna en sådan norm; och skulle det, som han befarar, väckas en mängd motioner från annat håll till en annan riksdag så vet jag att herr Brandt är mannen att avfärda dem. Däremot tror jag att de kristna organisationerna, som nu har högre kostnader än någonsin och vilkas bidragsgivare betalar med beskattade pengar, är värda att få detta stöd. Vi vet vad deras insats betyder på andra områden i samhället. Jag betvivlar att det är fråga om något betydande skattebortfall för staten. Men den verksamhet som bedrivs på detta håll innebär lättnader i kostnaderna för staten på andra områden. Det vore väl också vackert med litet generositet och litet uppmuntran. Jag vill yrka bifall till reservationerna.

Herr talman! Jag hade inte tänkt lägga mig i denna debatt, men det var några ord av herr Brandt som gav mig anledning att gå upp i talarstolen. Han säger att de som driver rörelse måste betala denna avgift, och likaså säger han att om Missionsförbundet inte har några maskiner, behöver det inte betala några avgifter. Jag känner rätt bra förhållandena inom Svenska missionsförbundet, eftersom jag tillhört dess styrelse i ungefär 20 år. Det är faktiskt så att vi har maskiner.

Vad det gäller är ju att försöka få bort den effekt som tydligen ingen hade tänkt på när man införde denna form av arbetsgivaravgift. Jag uppskattar att herr Svensson i Kungälv har sagt så som jag tror att det i verkligheten förhåller sig — att man inte hade tänkt sig att det skulle gå på detta sätt. Då vill jag i alla fall säga några ord om hur man har reagerat inom ett kristet, ideellt samfund som Svenska missionsförbundet. Man har blivit mycket upprörd över denna felaktiga belastning, som statsmakterna tydligen inte hade tänkt på. Vid den senaste generalkonferensen, som är Svenska missionsförbundets största årshögtid, var det ett önskemål att man skulle göra ett uttalande till statsmakterna. Jag vill i detta sammanhang säga att jag hade hoppats att denna fråga inte skulle behöva bli en partipolitisk fråga. Svenska missionsförbundet har liksom alla andra samfund medlemmar från många olika po litiska partier. Utkastet till det uttalande som sedan antogs av Svenska missionsförbundets generalkonferens sammanställdes av en person som mig veterligt tillhörde socialdemokratiska partiet. Detta förslag till uttalande innebar att man skulle begära befrielse från denna arbetsgivaravgift. Eftersom jag ser att herr Zachrisson är i kammaren kan jag påminna om att det var herr Zachrisson som innan uttalandet antogs arbetade för att man skulle försöka ta bort den partipolitiska effekten i förslaget till uttalande. På inrådan av herr Zachrisson antog generalkonferensen i stället ett uttalande innebärande att man skulle begära sådana åtgärder från myndigheternas sida att effekten av denna felaktiga belastning kunde borttagas. Herr Zachrisson kan säkert bekräfta att detta är riktigt. Uttalandet antogs i denna form för att det inte skulle vara partipolitiskt betonat. Resolutionen skickades till regeringen, men Svenska missionsförbundet fick så småningom ett besked att framställningen inte föranledde någon åtgärd. Under sådana förhållanden blir vi naturligtvis besvikna. Jag hade hoppats att herr Zachrisson skulle kunnat agera för att här i riksdagen skapa förståelse för den utväg som han rekommenderade generalkonferensen att välja. Om ni hade agerat på sådant sätt att regeringen hade kommit med en annan lösning, hade jag för min del varit tillfredsställd, eftersom jag inte vill göra denna fråga till partipolitisk. Huvudsaken är att man får bort den effekt på de kristna och ideella rörelserna som tydligen ingen avsett. När man lyckats att få bort denna icke tänkta effekt, hoppas jag att det inte skall bli fråga om något slags kontroll från samhällets sida. Jag vädjar till regeringen och de socialdemokratiska ledamöterna här att ta den utsträckta hand som den resolutionsform innebär, vilken antogs på Svenska missionsförbundets generalkonferens, och rätta till denna sak på ett eller annat sätt. Om ni gör det, tror jag att ni kommer att vinna den ideella rörelsens aktning, och vi behöver därmed inte göra denna fråga till partipolitisk. Om man nu i besvikelsen över att ingenting sker kommer med motioner i ämnet, må detta vara förklarligt. | Herr talman! I detta läge anser jag mig tvingad att yrka bifall till reservationerna.
Herr talman! Herr Löfgren sade att detta inte var någon partipolitisk fråga och det tycker också jag. Visst kan jag respektera dem som talar om att avgiften bör slopas för de ideella stiftelserna, men å andra sidan måste man förstå den ståndpunkt som bevillningsutskottet rent principiellt intar till frågan, vilket jag även försökt att förklara. Anledningen till att jag begärt ordet var att ni resonerar precis som om jag skulle ha stått här och sagt att Missionsförbundet inte har någon maskin. Det var herr Rimås som sade detta — jag är inte säker på huruvida hans uttalande gällde Missionsförbundet eller inte. Herr Rimås sade att även om Missionsförbundet — om det nu var detta förbund han nämnde — inte har en enda maskin får det betala avgift. Det var då jag fällde min replik. Utbetalar man löner får man också betala arbetsgivaravgiften. Men jag har inte hört några andra ideella organisationer reagera så starkt som de kristna. Det måste vara något alldeles speciellt med dem eftersom de är dödsförskräckta för att staten skall ge anslag, ty då blir det kontroll och socialism. Herr Rimås tycktes inbilla sig att detta var socialdemokraternas sätt att socialisera näringslivet. Är socialdemokraterna inte farligare i det avseendet kan ni verkligen ta det lugnt.

Herr talman! Jag hade inte tänkt del!- ta i denna debatt, men det har gjorts en del märkliga uttalanden från socialdemokratiskt håll som ger mig anledning att säga några ord. Vi har ju i detta land någonting som kallas Pingströrelsen, som jag själv tillhör. Den består av en mängd olika pingstförsamlingar som inte har någon gemensam huvudorganisation. Mot den bakgrunden är det som från socialdemokratiskt håll sagts om bidrag ganska intressant. Får man tolka de socialdemokratiska uttalandena så, att man från socialistisk sida är beredd att ge t.ex. alla pingstförsamlingar här i landet, som ansöker därom, statsbidrag för att kompensera de pålagor som arbetsgivaravgiften innebär? Dessa pålagor är, som herr Rimås mycket riktigt har påtalat, från början avsedda att kompensera helt andra saker. Är man också beredd att höja anslagen till alla ideella organisationer som nu har bidrag och drabbas av arbetsgivaravgiften? är man även beredd att införa bidrag för de organisationer som hittills inte fått några? Det gäller inte bara kristna organisationer. Det gäller ideella organisationer över huvud taget och, vilket tidigare har sagts i debatten, de organisationer som framför allt lever av bidrag och insamlade gåvor. Det kan ges en mängd sådana exempel. är man beredd att ge alla dessa organisationer bidrag?

Herr talman! Om jag fattade herr Svensson i Kungälv rätt nyss så sade han att det blir ofta avslag här i huset. Ja, det är ju riktigt. Den gången blev det också avslag på den motion jag tog som exempel, och då fick vi veta att om vi i stället vände oss till Kungl. Maj:t så kunde vi få hjälpen där, ty Kungl. Maj:t hade möjlighet att utanordna pengar. Jag använder det som exempel därför att herr Svensson i Kungälv, när han bemöter vår strävan att få hjälp till de kristna samfunden, talar om att vi kan gå andra vägar, Kungl. Maj:t har möjligheter. Jag betvivlar att det är bättre att göra på det viset. Om vi enar oss här om detta stöd, denna hjälp och denna lättnad för de kristna samfunden så är det den framkomliga och direkta vägen som är att föredra.

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv anser det onödigt att lämna ut kompensationsbidrag till varje församling inom pingströrelsen. Men han anser det inte omöjligt att ta ut arbetsgivaravgifter av samma församlingar. Villkor för kompensation skulle enligt herr Svensson i Kungälv vara att tvinga t.ex. pingstförsamlingar till annan organisationsform, och därmed är det socialdemokratiska resonemanget om bidrag av noll och intet värde för pingströrelsen i nuläget.

Herr talman! Det är viktigt att reservanterna har klart för sig att när vi på socialdemokratiskt håll vänder oss så kraftigt mot förslaget om en privilegielagstiftning för de kristna samfunden, så gör vi det på grund av en grundläggande ideologisk övertygelse. Det är inte alls så att det föreligger något slags fientlighet mot samfunden eller organisationerna. Det är tvärtom så att under den tid som socialdemokratin suttit vid makten i detta land har det steg för steg byggts ut ett ytterst väsentligt stöd på en rad olika områden för organisationerna, inklusive de kristna samfunden, och för den frivilliga verksamhet som dessa bedriver och som jag tror det finns all anledning understryka är väsentlig. | Men när man hävdar att det bör finnas speciella privilegier för de kristna samfunden så tycker jag att man återvänder till det gamla samhället. I den mån vi har anledning att ge stöd åt organisationerna, så skall det stödet utgå lika till alla ideella organisationer i landet — detta gäller givetvis också de kristna samfunden. Men arbetsgivaravgiften regleras. av skattelagstiftningen, och den skall, alla betala i enlighet med de beslut som fattas. Däremot kan det finnas anledning för samhället att fundera på om man på annat sätt skall kompensera de rörelser som blir särskilt hårt drabbade. Det kan ske på olika sätt: i form av ett direkt statsbidrag eller i form av kompenserande stöd på olika områden, t.ex. genom bidrag till kyrkobyggen, utbildning eller något annat ändamål; det finns många kompensationsformer att välja på. Jag vill försäkra att vi inom utredningen kyrka-—— stat behandlar dessa frågor mycket allvarligt. Jag tror att många kommer att märka att det finns en rad olika vägar att gå för att bygga ut samhällets stöd till organisationerna, både de kristna och andra. Man har här väckt frågan huruvida pingströrelsen på något sätt är illa be-, handlad. Att påstå det tror jag är att överdriva. Det finns metoder att Iösa pingströrelsens problem. Vi har använt en metod i samband med frågan om vigselrätt. även om man inte kan använda i princip samma metod här, finns det vägar att gå i anslutning till den. Men begär inte privilegier för de kristna samfunden! Låt dem vara en del av det rika organisationsliv som vi skall ge ett utbyggt stöd under åren framöver!

Herr talman! Bevillningsutskottets betänkande gäller en del av en motion om trafikfrågorna över huvud taget.

Samma är förhållandet med andra redan utfärdade bestämmelser liksom planerade åtgärder, exempelvis införande av en trängselskatt för stockholmare.

Samma sak gäller olika avdrag, som ju påverkar beskattningen.

Ja, herr talman, det är självklart att det finns anledning, vilket jag också har anfört i min motion, att påtala dessa förhållanden så att en rättelse kan åstadkommas. Men eftersom situationen är den att vi på detta område har olika utredningar i gång, finns det inte möjlighet att hos utskottet vinna gehör för ändringsförslag.

Såsom situationen är, herr talman, har jag ingen anledning att ställa något särskilt yrkande utan får väl ta upp frågan i ett senare sammanhang, när huvuddelen av motionen kommer upp till behandling.

Herr talman! I motion nr 565 i den här kammaren yrkas att avdragsrätten för representationskostnader skall slo pas. Syftet är inte i och för sig att avskaffa representationskostnader över huvud taget, men jag tror att det är önskvärt att det blir en reduktion av representationskostnaderna här i landet. Det är önskvärt från två utgångspunkter. För det första kan det ha vissa samhällsekonomiska fördelar att affärsförhandlingar, kontaktverksamhet o.s.v. inte behöver följas av mycket omfattande restaurangbesök, teaterföreställningar, uppvaktningar och sådana saker. För det andra finns det en viktig jämlikhetsaspekt i det här problemet. Jag kan inte frigöra mig från tanken att det på det hela taget är en viss kategori av människor som kommer i åtnjutande av representationen. I mångt och mycket har representationskostnaderna karaktären av att höginkomsttagare ger varandra skattefria förmåner. På något sätt är det betecknande, tycker jag, att det i riksskattenämndens anvisningar slås fast att när det gäller firmafester där hela personalen deltar kan det bara bli fråga om avdrag för enklare traktering. Kostnaden per person får inte överstiga två tredjedelar av de kostnader som kan bli aktuella i samband med affärsförhandlingar. Vad utskottet framför allt anför i denna fråga är att faktiska kostnader för intäkternas förvärvande bör vara avdragsgilla för företaget. Vidare hänvisar utskottet till att det har skett en begränsning av avdragsrätten på detta område i och med 1963 års riksdagsbeslut. Jag skulle vilja säga att det naturligtvis i och för sig kan förefalla rimligt att man får göra avdrag för de faktiska kostnader man har. Men kostnaden för intäkternas förvärvande är ingen konstant storhet i och för sig, utan samhället har möjlighet att påverka den t.ex. genom generella åtgärder. Jag har ett intryck av att det med de nuvarande avdragsbestämmelserna blir en mycket utbredd representation, en generös representation. I det klimatet finner alla företag det motiverat att hänga med i denna omfattande representation. Kunde man bringa ner volymen över hela linjen, skulle åtskilliga av de representationskostnader som i dag betraktas som affärsmässigt motiverade inte bli det i fortsättningen. Den åtstramning som skedde på grund av beslutet 1963 innebar naturligtvis en påtaglig förbättring jämfört med det tidigare tillståndet. Men jag har fått den uppfattningen, efter att ha talat med några företagsrevisorer, att situationen är långtifrån tillfredsställande på detta område. De har framhållit att det inte alls är ovanligt att man går ut med vänner och bekanta på restaurangbesök och låter företaget och skattebetalarna stå för kostnaderna.

Det enda som kan hända är att man i efterhand får korrigera sig, men eftersom de flesta företags representationskostnader inte detaljgranskas kan man utgå ifrån att mycket stora representationskostnader som egentligen inte är. avdragsgilla kommer med i sammanhanget. Jag tror alltså att det skulle vara bra om man vidtog förändringar på detta område. Felet är väl att vi i dag inte vet hur stora representationskostnaderna är i vårt land, eftersom det inte finns några uppgifter härom. Det enda man kan ta del av är vissa utslag av regeringsrätten, varvid det t.ex. kan framgå att ett enda företag för ett år yrkat avdrag med 739 000 kronor, nämligen Fagersta bruk för år 1965. Företaget fick en nedsättning med 17 000 kronor, men 722000 kronor kvarstod i alla fall som avdragsgillt inom ramen för nuvarande bestämmelser.

Just nu finns det väl inga möjligheter att driva frågan längre, men jag tror absolut att det finns anledning återkomma i denna sak.

Herr talman! I de likalydande motionerna I: 376 och II: 417 har föreslagits att utgifter för reklamändamål skall bli föremål för viss beskattning. Det bör enligt motionerna ske provisoriskt genom att avdragsrätten enligt 29 8 kommunalskattelagen begränsas till 50 procent av reklamutgifterna. Motiveringen för detta förslag är dubbel. Dels anser vi det angeläget att genom någon form av reklamskatt erhålla inkomster till statskassan, som tillsammans med andra skatteinkomster kunde möjliggöra en sänkning av de direkta skatterna för lägre och medelstora inkomster utan en höjning av mervärdeskatten. Dels anser vi det vara en gynnsam bieffekt om den svällande reklamvolymen genom en sådan beskattning eventuellt skulle minska eller dess ökningstakt i varje fall reduceras. Utskottet anför i år samma sak som 1968, när vår grupp också motionerade i denna fråga, nämligen att det hela utreds av reklamutredningen. Enligt vår mening kan man emellertid inte uppskjuta de avvägningsfrågor som gäller användningen av tillgångarna i samhället och fördelningen av skattetrycket i avvaktan på att alla utredningar skall bli färdiga. En avvägning måste ständigt göras och görs också i praktiken. Nu ändrar man t.ex. skattesystemet, vilket i hög grad påverkar barnfamiljernas läge, utan att alla utredningar om familjepolitiken är slutförda. Vi anser det orimligt att man ytterligare skall höja skatten på barnens mat och kläder genom ökningen av mervärdeskatten men samtidigt vägra att på något sätt belasta reklamen. Det är väl vad bevillningsutskottet vill göra. I motionsförslaget har vi tagit hänsyn till att reklamutredningen arbetar och därför också föreslagit en provisorisk beskattning som skulle gälla 50 procent av reklamutgifterna. Om den politiska viljan finns kan förslaget mycket väl genomföras. I sinom tid får riksdagen ta ställning till reklamutredningens betänkande. Herr Bergqvist har ju nyss kommenterat utskottets utlåtande med anledning av den motion om slopande av avdragsrätten för representationskostnader som han själv och andra har väckt. Jag vill uttala mitt stöd för det kravet och även instämma i de synpunkter som herr Bergqvist här har framfört. När de nu gällande bestämmelserna antogs 1963, motionerade ledamöter från mitt parti om att avdragsrätten för representationskostnader helt skulle tas bort. Kravet har inte blivit mindre aktuellt under de år som gått, och det är mycket bra att frågan nu har tagits upp igen.

Herr talman! Det är andra avdelningen av statsutskottet som har behandlat dessa ärenden, men jag skall bara helt kort be att få yrka bifall till vad utskottet har hemställt. Jag skall inte gå in på någon sakdiskussion i denna fråga. Utskottet har ju hänvisat till att det pågår en utredning om reklamfrågorna, och därför finns det inte någon anledning att i dag ta upp debatt på den punkten. Vad beträffar representationskostnaderna är de uttalanden som herr Bergqvist gjorde här ganska egendomliga. Det enhälliga bevillningsutskottet har inte kännedom om att det förekommer ett sådant missbruk av representationskostnaderna som han gjorde gällande. Jag tror inte heller att han har något stöd för dessa uttalanden. De mycket snäva bestämmelser som numera gäller innebär helt enkelt att det inte går att missbruka möjligheterna på något sätt utan att man gör sig skyldig till avsteg från vad som är tillåtet inom dessa gränser. Därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till vad utskottet här har föreslagit.
Herr talman! Det uttalande som herr Magnusson i Borås tyckte var egendomligt gjorde jag sedan jag haft ett samtal med några företagsrevisorer, som sade att man inte detaljgranskar företagens representationskostnader över hela linjen. även om man med 99-procentig sannolikhet kan säga att en kostnad inte är avdragsgill för man ändå in den som sådan, om det föreligger den minsta tveksamhet. Det händer nämligen inget negativt, om en detaljgranskning sedan företas. Då får företaget bara inte dra av den kostnad det gäller, men så länge det finns minsta anledning till tveksamhet medför åtgärden ingen straffpåföljd. En annan sak är om det redan från början står klart att någon missbrukat avdragsrätten på ett sätt som uppenbart innebär ett lagbrott. Jag har fått uppgifter om att det inte är så ovanligt att exempelvis restaurangnotor, som borde vara försedda med namn på deltagare, inte är det.

Herr talman! Jag vill bara erinra herr Bergqvist om att det finns en särskild deklarationsblankett, där varje arbetsgivare är skyldig att lämna uppgift om sina representationskostnader. Av denna är det mycket enkelt att läsa ut om det förekommit missbruk av represen tationskostnader. Om någon gjort sig skyldig till detta, kan vederbörande inte undgå straffansvar.
Herr talman! På bilaga 13 kan man med ett kryss markera om alla representationskostnader faller inom ramen för riksskattenämndens anvisningar. Det är emellertid i många fall inte alls solklart att alla sådana kostnader verkligen faller inom denna ram, utan det kan ofta råda stor tveksamhet huruvida så verkligen är förhållandet. I alla sådana fall tar företaget av naturliga skäl ändå upp kostnaden som avdragsgill. Så länge man inte kontrollerar detta — och det gör man såvitt jag förstår inte i detalj i huvuddelen av dessa fall — passerar mycket som inte borde få gå igenom.

Herr talman! I motion nr 599 i denna kammare, undertecknad av herr Lindkvist m.fl., har vi motionärer hemställt »att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär att i tilläggsdirektiv ge bygglagutredningen i uppdrag att utreda och komma med förslag till åtgärder i syfte att förhindra att kommunägd mark avyttras till enskilda exploatörer». Även om vi motionärer med tillfredsställelse kan notera att under senare år olika Jlagstiftningsåtgärder tillkommit för att stimulera kommunerna till en långsiktig bebyggelseplanering så har vi med praktisk erfarenhet kunnat konstatera att det finns besvärande hinder för en effektiv markpolitik. Allt för mycken mark i centrum — och kanske framför allt där — men också i städernas ytterområden eller i närheten av växande tätortsbebyggelse är föremål för exploatering i vinstsyfte. Vår inställning är att all mark på lång sikt skall tillhöra samhället. Vi vill emellertid starkt understryka att mark som redan inköpts av en kommun inte bör säljas utan i första hand användas för tomträtt. Vårt förslag går huvudsakligen ut på att åtgärder skall vidtas i syfte att förhindra att kommunägd mark säljes till enskilda exploatörer. Kommunerna har nu genom statliga bestämmelser ålagts att gå in för en femårsplanering, eller ännu längre planering. Detta åläggande nödvändiggör att kommunerna skaffar sig tillräckligt med mark för bebyggelse, helst för ett par perioder, d.v.s. 10—20 år. Ett innehav av mark för lång tid framöver innebär för kommunerna att de på ett genomtänkt sätt har möjlighet att planera områdena och i god tid ha färdiga stadsplaner. Inte minst det sista är av betydelse. Det behövs ett ingående och noggrant genomfört planarbete som leder till resultat. Det krävs dessutom att ett bostadsområde skall vara helt färdigt vid inflyttningen. För den som känner till vilken tid som behövs för ett sådant ingående arbete står det klart att det är viktigt att erforderlig tomtmark disponeras i rätt tid och i tillräcklig omfattning för en lång tidsperiod. Samma gäller för den centrumsanering som nu äger rum. Här kan det till och med vara nödvändigt med en ännu längre planeringstid med hänsyn till den anpassning som behövs för moderna kommunikationsleder och modern yttre bostadsmiljö. Vi har i den stad jag har äran att representera haft förmånen att utnyttja tomträtt sedan årtionden tillbaka, och detta har möjliggjort för kommunen att öva ett dominerande infiytande över de marktillgångar, som inom överskådlig tid beräknas bli tagna i anspråk för samhällsbyggande. Jag kan inte nog understryka värdet av detta markinnehav för oss i en långtidsplanering. Beklagligt nog har vi i saneringsområdena inte lyckats genomföra så genomgripande markinköp som <:varit önskvärda, även om det på sista tiden blivit en betydande förbättring på denna punkt. Herr talman! Vi motionärer hade som jag tidigare framhållit önskat ett tillläggsdirektiv i bygglagutredningen i den riktning som jag här pläderat för. Även om utskottet i sin skrivning varit välvilligt och bl.a. hänvisat till att 1967 års riksdag uppmärksammat frågan, har man inte kunnat tillstyrka motionen utan framhåller att det torde ligga inom ramen för det uppdrag som lämnats åt bygglagutredningen att ta upp de förslag som motionärerna framkommit med. Man anser att utredningen har möjlighet att pröva frågan, och därför slutar utskottet med att någon framställning från riksdagen i ärendet inte kan anses erforderlig. även om vi med tillfredsställelse noterar tredje lagutskottets inställning hade vi hoppats att utskottet kunnat sträcka sig så pass långt att man hade överlämnat motionen direkt till bygglagutredningen, om man inte i första hand kunnat acceptera motionens yrkande om tilläggsdirektiv.

Herr talman! Jag tror inte att man skall läsa in mer i tredje lagutskottets utlåtande än vad det verkligen innehåller. Vi är eniga om att dessa frågor är av sådan vikt att bygglagutredningen inte kan förbigå dem. Av direktiven för bygglagutredningen — de är som bekant mycket omfattande — framgår det ganska klart att markfrågorna kommer att penetreras ingående i det sammanhanget. Motionärerna hade väl tänkt sig att få till stånd en skyndsam utredning i dessa frågor, och det finns inget hinder härför enligt direktiven för bygglagutredningen.

Vi är helt ense med motionärerna om att problemet är svårlöst. Svårlösta problem brukar göras till föremål för utredning innan förslag till lösningar framläggs. Jag vill ställa en fråga till herr Svenning. Av motionen framgår inte klart vad som avses med att all mark på lång sikt skall tillhöra samhället. Gäller det all mark eller gäller det den mark som skall bli föremål för tätbebyggelse, d.v.s. stadsplanelagd mark? Gäller det även den mark som ägs av jordbrukare, av villaägare, av dem som innehar fritidsställen o. d.? Syftar man med andra ord fram till en totalsocialisering av marken? Detta framgår inte klart av motionen, och det kunde kanske tarva ett förtydligande.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

Herr talman! Den motion som 'behandlas i tredje lagutskottets utlåtande nr 22 har också väckts i första kammaren. Motionen har i dag utförligt motiverats där av motionären Lars Werner. Med hänsyn därtill och till de motiveringar som givits i motionen ber jag att få nöja mig med att yrka bifall till motionerna I: 118 och II: 129.